Ärade kammarledamöter! Enligt gällande riksdagsordning ankommer det på mig att öppna detta plenum. Jag ber att få hälsa Er alla välkomna och jag vänder mig alldeles särskilt till de nya ledamöterna. Jag hoppas att Ni kommer att trivas tillsammans med oss! 1968 kommer alldeles säkert att bli ett mycket betydelsefullt år i riksdagens historia. Förutom många andra viktiga frågor kommer vi att få behandla frågan om enkammarriksdag och reducerat antal ledamöter. Årets riksdagsmannaval har alla utsikter att bli en kraftmätning som kanske aldrig tidigare. Hur än valutgången kommer att bli bör vi kunna räkna med att 1969 års riksdag kommer att arbeta med landets och invånarnas väl för ögonen. Den skärpta konkurrensen från andra länder på grund av devalveringar m.m. kommer säkert att ställa oss inför nya problemställningar som kräver sin lösning. Stor arbetslöshet bland såväl arbetare som tjänstemän samt hot om nya uppsägningar gör att vi alla måste hjälpa våra arbetsmarknadsmyndigheter att synnerligen aktivt bistå dem som drabbas av arbetslösheten. Vi hoppas på att lokaliseringsmedlen och den nya investeringsbanken skall kunna göra stora insatser. Det ohyggliga kriget i Vietnam fortsätter trots världsopinionens protester. Enligt uppgift har 100 000 civilpersoner dödats eller sårats under 1967. En ära för vårt land är att Förenta Nationerna utsett vår ambassadör Gunnar Jarring till medlare i den till synes olösliga konflikten mellan Israel och arabländerna. Detta visar ett förtroende inte bara för herr Jarring utan även för det neutrala Sverige. Vi är också tacksamma över det energiska fredsarbete som statsrådet Alva Myrdal presterat såväl i Geneve som i Förenta Nationerna. Vi kommer säkert att få ett arbetsfyllt riksdagsår, men vi hoppas kunna göra ett effektivt arbete till fromma för landets invånare. Med detta förklarar jag dagens plenum öppnat. Protokoll över granskningen och förteckning över de granskade fullmakterna skall tillsammans med fullmakterna överlämnas till första kammaren.

Herr talman!

Vi är glada över att klubban kommer att ligga i samma säkra händer som under de senaste åren. Vi gratulerar!
Ärade kammarledamöter! ÅA mina egna samt å förste och andre vice talmannens vägnar ber jag att få framföra ett djupt känt tack för det förnyade förtroende som visats oss av kammarens ledamöter och som vi skall, liksom tillförne, försöka att göra oss förtjänta av med det goda samarbete som alltid ägt rum med kammarens ledamöter.. Jag ber. också, å mina: egna och deras vägnar, , att få hälsa de nio nya ledamöterna av :kammaren :hjärtligt välkomna. Jag är övertygad om att deras insatser i kammarens arbete komrmer att bli av värde.

Beträffande de olika detaljerna hänvisar jag till handlingarna. Såsom framgår av dem är det min avsikt att under vårsessionen som regel sluta kvällsplena senast kl. 22.00 och att när arbetsplena hålles på fredagar, vilket blir aktuellt från och med slutet av mars, om möjligt avsluta dessa utan kvällsplenum senast kl. 17.30. Vad jag nu sagt gäller dock icke remissdebatten på torsdag och fredag — samt eventuellt lördag — nästa vecka. Under maj månad kommer arbetsplena att hållas även torsdagar. Sessionen beräknas pågå maj månad ut. Jag vill uttala en förhoppning om att arbetet i utskotten skall komma i gång så fort som möjligt vid sessionens början. Till dem som kommer att deltaga i kammarens debatter under vårsessionen vill jag gärna vädja att om möjligt i förväg anmäla sig till talarlistan. Detta underlättar nämligen att beräkna tidpunkten för plenas slut.

Jag har den smärtsamma plikten att tillkännagiva, att ledamoten av kammaren Gösta Bergstrand i natt avlidit på serafimerlasarettet, dit han i går kväll införts efter att här i riksdagshuset ha drabbats av en hjärnblödning under sin första dag som riksdagsman. Det är med djupt medkännande med hans anhöriga som vi konstaterar, att hans riksdagsmannaskap, just påbörjat, blev så kort. Före sitt inträde i riksdagsarbetet har Bergstrand varit engagerad främst i det fackliga arbetet. Jag är övertygad om att många fäst förhoppningar vid hans inträde i riksdagsarbetet. Vi lysa frid över hans minne.

Herr talman! För de återstående val som skall förrättas vid detta plenum ber jag att få avlämna gemensamma listor, en för varje val. Listorna har godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen, och varje lista upptar namn på så många personer som det ifrågavarande valet avser.

»Äär Statsrådet i tillfälle att redovisa vilka åtgärder som skolväsendets statliga myndigheter vidtar för att inhämta de kommunala huvudmännens synpunkter på för dem kostnadskrävande pedagogiska innovationer?» Granskning av fullmakten företas inför chefen för justitiedepartementet i närvaro av vederbörande fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret. Detta protokoll och den granskade fullmakten skall överlämnas till första kammaren.

Herr talman! Jag hemställer att — sedan kammaren den 12 dennes beslutat att antalet suppleanter i konstitutionsutskottet skall vara 13 — kammaren nu måtte besluta att ytterligare en suppleant i nämnda utskott skall väljas och

Herr talman! För vart och ett av de val som skall förrättas vid detta plenum ber jag att få avlämna gemensamma listor. Listorna har godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen, och varje lista upptar namn på så många personer som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Den svenska ekonomin har sedan länge haft en stark relation till utvecklingen på det internationella fältet. Så måste självklart bli fallet då den svenska utrikeshandeln ligger på en hög nivå. Beroendet av andra länder har ytterligare accentuerats genom den snabba utveckling som skett inte minst på handelns och kommunikationernas områden. Viljan till resultatgivande samarbete på det internationella handelsområdet har också tagit sig starkare uttryck på en rad områden, t.ex. genom bildandet av EEC och EFTA, genom Gatt-förhandlingarnas relativt goda resultat och genom ett vidgat nordiskt samarbete. Det oroliga internationella läget på valutaområdet med devalvering i ett flertal länder och andra restriktiva åtgärder har också påverkat vårt land fastän Sverige inte valde att tillgripa devalvering. Ännu är det inte möjligt att helt överblicka vad konsekvenserna blir av de åtgärder som vidtagits på detta område i olika länder. En viss stabilisering kan man förmoda redan har inträtt. Åtgärden att höja det svenska diskontot motiverades med att det var nödvändigt för att förhindra valutautflödet, men det bör nogsamt observeras att åtgärden passar mycket dåligt in i vår inhemska ekonomi med vikande konjunkturer och tilltagande arbetslöshet. Det understryker också nödvändigheten av att man när möjligheter därtill finns sänker diskontot, så att man i vissa situationer verkligen har möjlighet att höja räntan utan att det medför alltför stora olägenheter inom vårt land. Den svenska räntepolitiken har nämligen kännetecknats av stor snabbhet då det gällt att höja räntan men av stor försiktighet och tröghet då det gällt att företaga sänkningar. De svenska strävandena att i någon form vinna anslutning till EEC har hittills inte krönts med framgång. Enigheten om att Sverige på allt sätt bör sträva efter att få samarbete med EEC är dock stor. De senaste årens utveckling har alltmer klargjort önskvärdheten av ett vidgat samarbete såväl inom europahandeln som inom världshandeln. Den snabba tekniska utvecklingen nödvändiggör allt intensivare kontakter mellan länderna. I många fall är det nödvändigt med koncentration och specialisering av tillverkningarna för att nå bästa möjliga resultat. En uppdelning och specialisering av produktionen kan i många fall leda till långt större effekt och därmed högre levnadsstandard i de länder som samarbetar. Jag vill vända mig emot det resonemang som alltid utgår från att ett handelssamarbete mellan vissa länder alltid måste rikta sig mot tredje part. Så behöver inte vara fallet. Ett samarbete mellan länder kan mycket väl leda till större effektivitet utan att det skadar någon tredje part. Det utesluter inte att ett samarbete i vissa fall kan vara riktat mot tredje part. Det är synnerligen önskvärt att det vidgade handelssamarbetet kommer till stånd så snart som möjligt. I annat fall söker sig handeln vissa vägar, som sedan kanske stabiliseras och fastlåses, och därmed kan man inte få den rörlighet i handeln som är synnerligen önskvärd. Det är bara inledningsvis, herr talman, som jag kortfattat har önskat beröra de svenska relationerna till andra länder. Jag förmodar att vi kommer att få en utrikespolitisk debatt, där det blir tillfälle att mera ingående debattera dessa problem. Av det skälet skall jag inte heller ta upp tiden med att ingående tala om utrikespolitiska frågor. Det är endast några få ord jag tänker säga om utrikespolitiken. Tyvärr har på det världspolitiska fältet i flera avseenden inga större förändringar skett sedan föregående remissdebatt. Kriget i Vietnam fortsätter på samma sätt som tidigare, men vissa fredstrevare har dock gjorts på senare tid, vilka i varje fall kan inge en förhoppning om att de stridande parterna skall kunna få någon kontakt för fredsöverläggningar. På vilket sätt dessa överläggningar kommer till stånd spelar kanske mindre roll. Men liksom tidigare vill jag betona att då vi har en internationell organisation för fred och säkerhet, nämligen Förenta Nationerna, bör sådana frågor i första hand behandlas inför detta forum. I detta sammanhang vill jag också betona att Sverige är ett fritt land där alla har rätt att fritt tillkännage sina åsikter och att demonstrera om de så önskar. Det tjänar emellertid intet som helst syfte om några personer med ytterlighetsåsikter vill spela herrar och terrorisera andra medborgare med demonstrationer på icke tillåtna platser under oordnade former. Vid sådana tilltag bör de behandlas efter lagens och ordningsstadgans bestämmelser, och polisen bör ha allt stöd då den fullgör det arbete för vilket vi anställt den. Tilltagen är dumma och meningslösa, men de kan få betydligt farligare konsekvenser då omdömeslösa personer angriper andra länders diplomater eller ambassadörer. Vi ställer oss helt bakom statsministerns bestämda uttalande mot sådana tilltag. Jag förmodar att det i denna debatt knappast finns tillfälle till några större överläggningar om SÄPO:s arbete. Hur vi än diskuterar är det nödvändigt att ha en säkerhetspolis. Sedan kan arbetsformerna för säkerhetspolisens arbete diskuteras. I en annan del av världen, nämligen Främre östern, råder i varje fall för närvarande vapenstillestånd. Det är givetvis en heder för vårt land att den svenske ambassadören Gunnar Jarring fått det otroligt svåra men också för honom personligen hedersamma uppdraget att försöka medla i Främre öÖstern-konflikten. Att detta uppdrag kom en svensk till del kanske också får tillskrivas vår alliansfria utrikespolitik. Nedrustningsförhandlingarna i Genéeve ledde tyvärr inte till resultat som kunde föreläggas Förenta Nationernas generalförsamling under förra året. Förhoppningar finns dock att en överenskommelse skall kunna uppnås och att denna skall kunna föreläggas den fortsatta generalförsamlingens möte. Jag vet att vår chefsdelegat, statsrådet Alva Myrdal, som är värd allt erkännande för sitt arbete, är väl medveten om att en sådan eventuell överenskommelse inte bara bör bli förmånlig för stormakterna utan också bör ta hänsyn till andra länders intressen, men jag vill ytterligare understryka denna sak i dag. Det finns många och brännande problem på det internationella fältet, men jag avstår från ytterligare kommentarer i avvaktan på den utrikespolitiska debatt som brukar hållas i mars. Herr talman! I mitten av oktober förra året var det tio år sedan socialdemokraterna ensamma övertog regeringsansvaret i vårt land. Hur har då regeringen lyckats med sin uppgift och vad har den lyckats åstadkomma? Ja, först kan man konstatera att de allmänna förutsättningarna för en framgångsrik politik varit goda. Produktionsökningarna i synnerhet under förra delen av 1960-talet var stora och skapade förutsättningar för en väl planlagd och expanderande politik. Den socialdemokratiska regeringen har emellertid inte med någon större framgång kunnat förvalta sin uppgift.

Hur välvilligt man än ser på regeringens arbete — om man nu kan bedöma det välvilligt — kan man inte påstå att dess politik varit framgångsrik. Redan de första åren av 1960-talet stagnerade industrins investeringar, men det tog sju år innan regeringen kom sig för att göra något nämnvärt för att få en förbättring till stånd, om man nu skall anse att bildandet av investeringsbanken skall betecknas som någon större åtgärd, vilket vi inte vet mycket om ännu. I ett avseende har dock regeringen varit uppmärksam och känslig. Om oppositionen framfört välmotiverade förslag och regeringen märkt att de haft starkt stöd bland svenska folket så har man nödgats genomföra dem. Ett sådant exempel är den nu föreslagna mervärdeskatten. När centern vid åtskilliga tillfällen påyrkat att en form av mervärdeskatt borde ersätta omsättningsskatten så har den från vissa socialdemokrater fått vissa nära nog hånfulla svar. Statsoch finansministrarna har dock uttalat sig mera försiktigt. Det bör observeras att varken herr Hedlund eller jag själv sagt att det var skatteberedningens förslag till mervärdeskatt som skulle införas, utan en för enklad form av mervärdeskatt som bl.a. främjade investeringarna. Det är ju glädjande att många andra av Oppositionens förslag upptagits av regeringen och genomförts. Det understryker dock att den nuvarande regeringen blivit en initiativlös administrationsregering, som varje år pusslar ihop en budget med kommentarer av ursäkter för att vissa ting inte kunnat lösas och med ljusa förhoppningar om att det skall bli bättre i framtiden. Årets finansplan är ytterligare ett vittnesbörd om den slätstrukna socialdemokratiska politik som förts under åtskilliga år. Det är mycket dåligt med de nya och djärva målen i årets budget, och vi har ju redan fått veta, att med »nya djärva mål» menar socialdemokratin att åtminstone försöka att reparera alla de misstag som den själv har begått tidigare. I finansplanen sägs det att den ekonomiska politiken under fjolåret bl.a. inriktats på att stabilisera prisoch kostnadsutvecklingen. Vad det gäller priserna har prisstegringstakten under år 1967 saktat av jämfört med närmast föregående år. Nettoprisindex steg med knappt 3 procent under 1967 mot 4,4 procent året innan. Då det gäller att bedöma kostnadsutvecklingen måste man se den mot bakgrunden av läget på arbetsmarknaden. Arbetskraftsefterfrågan var under år 1967 lägre än på länge, och därmed möter vi ett av våra allvarligaste problem just nu, nämligen arbetslösheten och en minskad efterfrågan på arbetskraft. Hösten 1967 var arbetslösheten 0,5 procent högre än vid samma tid år 1966 och därmed även högre än vad som hittills förekommit under hela 1960-talet. Jag skall, herr talman, sedan tala om arbetslöshetens problem, men dess samband med = kostnadsutvecklingen måste beaktas. Regeringen vill gärna ta åt sig äran av de förbättringar som sker, men i fråga om kostnadsutvecklingen måste man beakta att det är en föga angenäm faktor som inverkat, nämligen en stigande arbetslöshet och mindre efterfrågan på arbetskraft. I fråga om den ekonomiska politikens inriktning säger finansplanen vidare att den inriktats på att skapa utrymme för en uppgång av industrins investeringar samt av bostadsbyggandet och dess kommunala följdinvesteringar. Bostadsbyggandet steg något under förra året, och de kommunala investeringarna ökade. Önskemålet att de kommunala investeringarna skulle stiga synes dock vara en efterrationalisering från regeringens sida. I förra årets finansplan säger nämligen finansministern: »Det finns därför anledning att anta, att de kommunala investeringsplanerna kommer att revideras nedåt ganska kraftigt. Jag har räknat med en ökning av de kommunala <byggnadsinvesteringarna med 7 procent i stället för den i planerna angivna ökningen med 11 procent.» I årets finansplan betecknar finansministern det som en framgång att hans önskemål från 1967 inte kom att uppfyllas utan att det gick nästan tvärtemot vad han önskat sig. Han skriver nämligen i årets finansplan följande: »De kommunala investeringarna, som 1965 och 1966 ökade förhållandevis måttligt, steg kraftigt under fjolåret. I volym uppgick stegringen till il procent, vilket innebär en återgång till den höga ökningstakt som rådde under första hälften av 1960-talet.» Finansministern vill ju gärna och i synnerhet i årets budget fara fram med hartassen över den egna politiken, men i detta fall blir man ganska förvånad över de motstridiga uttalandena i 1967 och 1968 års finansplaner. Nu kan det visserligen invändas att uttalandet gjorts därför att konjunkturen har blivit en annan under det förflutna året, men uttalandena i förra årets finansplan om de kommunala investeringarna gjorde finansministern just i samband med önskvärdheten av ökade industriinvesteringar. Det är så mycket mera förvånande att finansministern nu kan glädjas åt att hans prognoser om de kommunala investeringarna inte slog in och att han också kan glädjas åt att industrins investeringar praktiskt taget stått stilla. Bostadsbyggandet gav under förra året ett tillfredsställande resultat i det att antalet inflyttningsfärdiga lägenheter beräknas överstiga 100 000. Fastän detta är ett gott resultat löser det ju ingalunda bostadskrisen, utan det är regeringens gamla försyndelser på detta område som går igen. Regeringen har ensidigt sett endast på bostadsbyggandet men inte brytt sig om hela bostadsförsörjningen, d. v. s. hur många lägenheter, nya och äldre, som funnits tillgängliga för de bostadssökande. Efter många års påpekanden i synnerhet från centerns sida har regeringen nu äntligen börjat tänka också något på bostadsförsörjningen och t.ex. tagit itu med rivningsraseriet. När nu bostadsförsörjningens lösande har tagit så många år för att inte säga årtionden och ännu inte är avklarat, får många stackars människor, som länge väntat i bostadskön och inte har alltför höga inkomster, på grund av regeringens försummelser vidkännas en annan mycket svår olägenhet, nämligen de mycket höga hyrorna. Byggnadskostnaderna har ständigt stigit, och hyrorna har nu i många fall kommit upp till en sådan höjd att lägenheter trots bostadsbristen under vissa tider kan stå tomma på grund av de höga hyrorna. Det har blivit så, som det redovisades i Svensk ekonomi 1965—1970, att de som har och i synnerhet de som länge haft bostad gynnas med den nuvarande bostadspolitiken, medan andra och i synnerhet de unga familjerna missgynnas genom de höga hyror de måste betala. Mycket har regeringen misskött, men i all synnerhet är dess misstag markanta inom bostadspolitiken. Ett genomgående misstag i den socialdemokratiska politiken har varit att man inte tillräckligt beaktat betydelsen av näringslivets investeringar och i synnerhet då av industriinvesteringarna. De första åren av detta decennium stod industrins investeringar praktiskt taget stilla. Om inte investeringarna utvecklats tillfredsställande så kommer det att verka hämmande på produktionen. Nu säger visserligen finansplanen, att politiken inriktades under år 1967 på att skapa utrymme för en uppgång av industrins investeringar. Men hur har utvecklingen blivit på det området? Jo, säger konjunkturinstitutet, industriinvesteringarna stagnerade under 1967 — preliminärt beräknas nivån ha överstigit 1966 års med 1 procent. Var det sådana blygsamma anspråk som regeringen ställt på industrins investeringar? Finansministern behandlar den saken med lätt hand och ägnar den bara en mening, i vilken han säger att med hänsyn till konjunkturutvecklingen hävdade sig även näringslivets investeringar väl. Inte har regeringen stora anspråk på investeringarna när man anser att de är väl hävdade då de praktiskt taget står stilla. Inför 1968 beräknade konjunkturinstitutet att industrins totala investeringar kommer att ligga kvar på ungefär oförändrad nivå. Då skulle man kunna tänka sig att regeringen med den hotande arbetslösheten försökte vidtaga åtgärder som främjar de produktiva investeringarna. Så är emellertid inte fallet i någon större utsträckning. Införandet av mervärdeskatten är en förmån för näringslivet, men den tas till största delen tillbaka genom arbetsgivaravgiften, och det är väl därför som Industriförbundets ordförande i en TV intervju sade att han inte tycker att budgeten ger några förmåner för näringslivet. Regeringen, som synes vara en sådan vän av högräntor, bör också beakta högräntans effekt på investeringar och rationaliseringar. I en situation då vi Önskar att industrins investeringar skall öka verkar det icke gynnnsamt med hög ränta. Vad det gäller rationaliseringar är vi alla medvetna om den hårda konkurrens vår industri har på världsmarknaden och att den måste rationalisera till det yttersta för att kunna hävda sig. Då det gäller att byta ut t.ex. en maskin som visserligen fungerar men kunde ersättas med en effektivare kan det verka hindrande med en hög ränta som ökar kostnaden vid anskaffningen. Det kan bli såsom nationalekonomen Terborgh sagt, nämligen att konserveraren, det vill säga den gamla maskinen, får finnas kvar därför att, som Terborgh uttrycker det, frestaren, den nya maskinen, drar för höga räntekostnader, som kan verka rationaliseringshämmande. Investeringsfonden var ett av de förslag som regeringen kvickt hade rafsat ihop när förra årets finansplan framlades. Den fanns då vara omnämnd med fem rader i finansplanen. Efter en mycket bristfällig behandling ändrades den till en investeringsbank, och den kom slutligen till stånd också med centerns medverkan. Det talades då stolt om att de första 500 miljonerna skulle utökas med ytterligare 500 miljoner för det budgetår som vi nu skall behandla. Här höll emellertid inte det gamla ordspråket att allt prutades inte men hälften prutades genast, utan det blev mer än hälften som prutades, då man som bekant av de omtalade 500 miljonerna inte orkar få fram mer än 200 miljoner. Detta är ännu ett bevis på den planlösa politik som regeringen för. Förra året talade regeringen stolta ord om att den sannerligen inte hesiterade för att höja omsättningsskatten för att få till stånd en investeringsfond på 500 miljoner kronor i första hand. När det sedan gällde att genomföra andra etappen av investeringsfonden hade redan beslutsamhetens friska hy gått över i eftertankens kranka blekhet, och i stället för de 500 miljonerna måste man stanna vid 200 miljoner. Förhållandena har givetvis inte för ändrats sedan föregående år i fråga om näringslivets strukturrationalisering — motiveringen för inrättande av investeringsbanken. Vi står säkerligen inför en väldig omdaning av hela vårt näringsliv som redan har börjat göra sig gällande, där många företag måste nedläggas och större enheter måste eftersträvas för att vi skall kunna hävda oss i den internationella konkurrensen. Denna omställningsprocess kommer att bli smärtsam på olika sätt, och den största svårigheten blir i varje fall att temporär arbetslöshet kommer att uppstå. Därmed kommer jag in på ett av dagens viktigaste problem nämligen trygghetsfrågorna. Trygghetsproblemen har för centern alltid stått i förgrunden. Centern tog det egentliga initiativet till barnbidragens införande. Vi har intensivt, ibland mot socialdemokratin, arbetat för förbättrade folkpensioner, och vi har arbetat för förbättringar åt de handikappade. Familjepolitiken har varit ett av de ämnen centern ägnat stor uppmärksamhet, och vi har under åtskilliga år arbetat för att få till stånd en ordentlig arbetslöshetsförsäkring. Det är inte min avsikt att ta upp alla dessa stora problemkomplex, men jag vill ta upp ett av de just nu mest brännande problemen, nämligen arbetslösheten. Det behöver inte diskuteras mycket om den nationalekonomiska förlusten vid arbetslöshet. Var och en har lätt att förstå, att när sysselsättning inte kan beredas åt en människa så betyder det inte bara förlust för honom och hans familj, utan också förlust för hela vårt land. Jag tänker emellertid just nu mera på den tragik som drabbar en familj då försörjaren drabbas av arbetslöshet. Lyckligtvis är ju svenskarna på några få undantag när ett arbetsvilligt folk som gärna vill sträva framåt. Ingen kan dock hjälpa, om det företag, där man kanske under många år redligen skött sin arbetsuppgift, lägges ner. Vi inom centern är fullt medvetna om nödvändigheten av en strukturrationalisering, och det har vi också framhållit vid debatten om investeringsbanken. Men de som oförskyllt drabbas av arbetslöshet måste på alla sätt i första hand få hjälp med att snabbt få en annan sysselsättning i den mån det inte går att få försäkringshjälp under den tid man är arbetslös. Jag benämner ersättningen under arbetslöshetstiden försäkringshjälp, därför att för den som oförvållat blivit arbetslös bör ersättningen utgå som försäkringshjälp och inte ha någon som helst karaktär av understöd. Det är i högsta grad förvånande att ett parti som det socialdemokratiska, som t.o.m. i namnet har »arbetarpartiet», inte har kunnat visa större handlingskraft när det gäller att få till stånd en ordentlig arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla arbetstagare. Frågan har berörts tidigare, men i en partimotion tog centern speciellt upp den år 1964. Jag skall inte gå in på hur ärendet behandlats senare, men faktum är ju att vi ännu i dag inte har någon allmän arbetslöshetsförsäkring. När det gällde att rafsa ihop en proposition om 500 miljoner till industrins strukturrationalisering, då behövde inte den socialdemokratiska regeringen mer än tre månader på sig för att få fram detta, men när det gäller en ordentlig arbetslöshetsförsäkring, då räcker det inte med tre år. Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta. Det är verkligen allvarligt, när nu cirka 100000 människor inte sysselsättes i reguljärt arbete. Siffran blir lägre genom att omkring 30 000 är upptagna med omskolningsverksamhet, vilket i och för sig är bra, men det betydelsefulla är inte bara omskolningen, utan det är att skaffa dessa människor sysselsättning när de avslutat omskolningskursen. 15000 är sysselsatta i beredskapsarbeten. Regeringen föreslår nu att anslagen till arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitik nästa budgetår skall uppgå till över 1,8 miljard kronor, eiler en ökning med drygt 500 miljoner. Under förutsättning att dessa pengar användes effektivt, kan de givetvis bli ett utmärkt medel i sysselsättningspolitiken. Det vore emeller tid intressant att få veta — när nu flyttningsbidragen och = starthjälpen skall förbättras — hur många av de förflyttade som verkligen stannar för gott på den nya plats de kommit till, och hur många som återvänder till sin förra plats. Det är synnerligen glädjande att regeringen nu verkligen förstår att lokaliseringspolitiken är betydelsefull. När centern för åtskilliga år sedan framförde kravet om en aktiv lokaliseringspolitik, möttes vi närmast av tillrättavisningar, där man i en undervisande ton förklarade att man inte kunde tvinga industrier att välja förläggningsort efter arbetsmarknadsförhållanden och dylikt. I dag har emellertid centerns idéer på detta område såväl som på många andra vunnit gehör, och det är vi givetvis glada för. Lokaliseringspolitiken utgör en synnerligen betydelsefull del av sysselsättningspolitiken. I samband med sysselsättningspolitiken vill jag ta upp en annan betydelsefull fråga, nämligen låglönegruppernas problem. I finansplanen anges som ett av den ekonomiska politikens mål att uppnå en jämnare inkomstfördelning. Har socialdemokratin under sin långa regeringstid lyckats få till stånd en jämnare inkomstfördelning? Nej, det kan man inte säga att den gjort i någon större utsträckning, och i synnerhet inte då det gäller betalningarna på arbetsmarknaden. Skall man fortsätta att höja lönerna procentuellt, så lär man inte komma till en jämnare inkomstfördelning, utan snarare tvärtom. Motiveringen att den som har en viss levnadsstandard skall kunna behålla denna i relation till andra inkomstgrupper gäller inte helt. Det finns vissa konsumtionsvaror i fråga om vilka man kan komma till toppstandard och därefter inte har möjlighet att komma längre. Med all reservation för deltidsarbete och sådana faktorer vill jag nämna några siffror över inkomsterna i vårt land. Situationen är den, att av Sveriges 4,6 miljoner inkomsttagare är det 2 452 000 eller 53 procent som har mindre än 15 000 kronor i årsinkomst. Det är bara 9,7 procent eller 442 000 som har mer än 30 000 kronor i årsinkomst. Det finns därför all anledning att på alla de områden där det är möjligt beakta låginkomsttagarnas problem. Mervärdeskatt bör införas, men man bör beakta att den inte verkar gynnsamt för låginkomstgrupperna. Därför bör man i största möjliga utsträckning försöka gynnna dessa grupper på andra områden. Dei finns också områden där staten direkt har möjlighet att förbättra låginkomsttagarnas ställning. Bland låginkomstgrupperna befinner sig även jordbrukarna. Regeringen har inte visat någon brådskan när det gällt att förbättra deras ställning. Tvärtom har den socialdemokratiska jordbrukspolitiken väckt olust bland jordbrukarna, särskilt bland de yngre. Förra årets av socialdemokraterna dikterade jordbrukspolitik är ännu ett av de många misstag som begåtts på jordbrukspolitikens område. Framför allt kommer den krympta produktionsvolymen att bli särskilt kännbar för det norrländska jordbruket. Rationaliseringssträvandena kommer givetvis olägligt nu när arbetslösheten är i stigande, men det var ju inte lätt att förutsäga.

Världens rop på livsmedel blir alltmera skriande. U-hjälpsländer blir inte bara sådana länder som vi nu avser, utan det kommer att finnas länder som bara begär en enda sak: livsmedel.

Det socialdemokratiska partiet har misslyckats i en rad mycket betydelsefulla avsnitt av svensk politik, som jag har nämnt tidigare. Misslyckandet kan inte bortförklaras med att den nuvarande regeringen haft alltför kort tid på sig för att lösa problemen. Socialdemokraterna har varit i regeringsställning i en eller annan form under 35 år och har regerat själva under de senaste 10 åren. När regeringspartiet gav ut parollen »Mot nya djärva mål», bestod de nya djärva målen i att försöka rätta till alla de misslyckanden som man gjort tidigare. Att väljarna insett misslyckandena är uppenbart, eftersom de i så stor utsträckning lämnade socialdemokratiska partiet vid senaste valet, men det finns säkerligen många även inom partiet som förstår att den socialdemokratiska politiken inte varit lyckad. Särskilt en del yngre socialdemokrater anser inte den socilademokratiska = politiken «lyckad. Bland dessa yngre finns det säkerligen många som i samförstånd med de andra partierna verkligen vill försöka lösa problemen, men det finns också en del andra element som tror sig kunna ordna det moderna samhället med förlegade doktriner. Som botemedel tar man fram den antikverade socialismen och putsar upp den så att dammet ryker om den och påstår att här finns det radikala botemedlet. Hur mycket man viftar så är den lika dammig. I det fallet har det socialdemokratiska partiet i sin helhet varit försiktigt och i synnerhet inte gett sig ut på någon statssocialisering. Det förvånar mig mycket att unga människor verkligen i dagens samhälle kan tro på att förstatligande skall leda till bättre resultat än vad privata och kooperativa företag kan åstadkomma. Det finns ju en del länder som försökt sig på att driva statssocialiseringen mycket långt och hur har de lyckats? Ja, i tal som företrädare för dessa länder håller i internationella sammanhang talar man mycket om de stora framsteg som man åstadkommit, men i regel använder man procentsiffror från det egna landet, där utgångspunkterna är mycket låga, och då får man ju bra resultat! Det är glädjande att man gör framsteg inom ett land, men det vore väl också förvånande om inte ett land med dagens tekniska utveckling skulle kunna visa på framsteg. Vad man dock sällan finner i propagandatalen från de socialistiska länderna är jämförelse i absoluta tal med ett land som har fri företagsamhet. Gör man sådana jämförelser skall man finna att de socialistiska länderna alls inte kunnat hävda sig i tävlingen med länder där fri företagsamhet är rådande. Det går inte längre att undskylla sig med att tiden varit för kort att kunna bygga upp produktionsapparaten. En del av dessa länder har hållit på i femtio år nu men kan ändå inte hävda sig mot länder med ett friare produktionssystem. Man kan konstatera att ett socialistiskt system icke leder till större framsteg än ett system med fri företagsamhet. Har inte de socialiseringsivrande inom socialdemokratiska partiet upptäckt detta? Vi behöver heller inte gå längre än till svensk företagsamhet. Det är självfallet att sådana områden som post, telegraf, järnvägar o. d. bör befinna sig i statens ägo likaväl som handeln med gifter såsom alkohol o. d., men i övrigt bör kooperativ och privat företagsamhet sköta näringslivet inom en ramhushållning. Staten skall vara förutsättningsskapande. Man skall ge företagen så goda förutsättningar som möjligt. Vidare skall i fråga om skyddslagstiftning, såsom arbetstidsbegräns ning, skydd vid olycksfall o. d., vissa normer upprättas som företagen måste följa. Inte heller om man går till de svenska statsägda företagen kan man påvisa någon större framgång. Jag medger gärna att vissa företag som staten av sociala skäl övertagit utgör undantag där man ibland inte kan begära räntabilitet. Om man undantar monopolföretagen så kan de svenska statsföretagen inte visa på några lysande resultat. Jag vill anföra ett exempel, och det är de svenska skogarna. Som bekant äger staten ungefär en fjärdedel av de svenska skogarna. En stor del av dessa är inte av bästa kvalitet, men det finns också en hel del statsskogar som är mycket produktiv skogsmark. Ser man på det ekonomiska resultatet av statsskogarna så är detta dock ganska magert. För innevarande år har domänverket beräknat att man med iakttagande av största sparsamhet kan tänkas inleverera 10 miljoner kronor. Detta är inget resultat som uppmuntrar till statsägande. Troligen skulle det bli nationalekonomiskt fördelaktigare om staten sålde sina skogar och lät dem skötas av bönderna enskilt eller kooperativt eller av andra skogsföretag. Herr talman! Jag skall också säga några ord om den nu framlagda budgeten för år 1968/69. Den kommer att behandlas under så lång tid att jag inte ämnar gå närmare in på den just nu. Den största och värdefullaste nyheten är givetvis att mervärdeskatten kommer att införas i stället för omsen. Regeringens inställning till mervärdeskatten har tidigare varit lika osäker som en proposition om avskaffande av hyreslagen. När nu mervärdeskatten införes i land efter land har regeringen ändå fått ge vika för oppositionens krav på att systemet också skall införas i vårt land. Särskild proposition kommer att framläggas i ärendet, och därför vet vi ännu inte mycket om detaljerna. En sak ställer man sig dock redan nu något tveksam till, nämligen att hotell tjänsterna skall omfattas av mervärdeskatten. För nästa år beräknas underskottet på turistnettot bli över 1 miljard kronor, och man undrar hur den svenska turistnäringen med de ökade priser som skatten måste medföra skall kunna hävda sig i fortsättningen. Den fördel som mervärdeskatten skulle medföra för näringslivet prutas betydligt av genom den arbetsgivaravgift som samtidigt införes. Regeringens förmåga att planera har som bekant alltid varit dålig, och man kunde därför inte förvänta sig att något radikalt skulle ske, utan det hela har lappats ihop så att förändringarna i realiteten inte blev så stora. Det är i högsta grad att beklaga att regeringen inte kunnat planera så att energiskatten kunde avskaffas. Att lägga skatt på en så viktig produktionsfaktor som energi kan inte vara produktionsfrämjande och medverkar inte till att göra det svenska näringslivet mera konkurrenskraftigt på världsmarknaden. Det är att hälsa med stor tillfredsställelse att regeringen ämnar föreslå en väsentlig förbättring av arbetslöshetsskyddet för arbetstagare över 60 år. Även Övriga åtgärder för att hjälpa de arbetslösa välkomnas, men man ser med besvikelse att regeringen inte säger ett ord om det enda radikala och riktiga förslaget, nämligen att genomföra en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är också glädjande att se att regeringen gett efter för mittpartiernas krav på standardhöjning av folkpensionerna även efter 1968. Hur många undvikande svar har vi inte fått från regeringen på den punkten under årens lopp ända sedan pensionsreformen genomfördes. Det hade nog varit tryggare för Sveriges folkpensionärer, om regeringen tidigare accepterat mittpartiernas krav på att pensionerna skulle standardhöjas också efter 1968. Stora och kostnadskrävande reformer tar tid att genomföra och infoga i budgeten, och därför borde frågan om en allmän sänkning av pensionsåldern för folk pensionärerna redan nu tas upp till behandling. Det jämlikhetskrav som regeringen talat om i andra sammanhang existerar inte, när så stora grupper har lägre pensionsålder än vad den stora massan av svenska folket har, nämligen folkpensionärerna. På familjepolitikens område har regeringen föreslagit vissa förbättringar, men det grundläggande för barnfamiljerna, nämligen barnbidraget, har regeringen tydligen inte avsett att höja, trots att barnfamiljerna inte på tre år fått kompensation för de förhöjda levnadskostnaderna. Anslagen till nykterhetsvården kommer att ökas med 20 miljoner, och det är tacknämligt och behövligt. Finansministern har dock förbisett att mycken nykterhetsvård kunde undvikas, om man förde en aktivare nykterhetspolitik, i vilken också ingår användandet av prisvapnet. Den tioprocentiga höjningen på sprit och vin är i förhållande till den övriga prisutvecklingen alltför ringa för att få någon nämnvärd nykterhetspolitisk effekt. Priserna på sprit och vin bör höjas mera än vad finansministern föreslagit. En av de stora utgiftsposterna i budgeten, som redan har föranlett mycken debatt och säkerligen kommer att föranleda debatt också i framtiden, är frågan om försvarskostnadernas storlek. Under de senaste decennierna har det glädjande nog hos oss rått enighet mellan de fyra stora partierna om försvaret. Både inåt och utåt måste detta anses ha varit en styrka. Det labila utrikespolitiska läget under efterkrigstiden har nödvändiggjort ett starkt försvar. Flera skäl har emellertid under de senaste åren talat för en minskning av stegringen i försvarsutgifterna, och önskemål i den riktningen har tett sig möjliga att förverkliga också mot bakgrunden av att förhållandena i varje fall i Europa har stabiliserats. Tyvärr har meningarna i försvarsutredningen visat sig delade när det gällt att fastställa hur mycket försvaret skall kosta. Så vitt man kan förstå är skillnaderna i uppfattningarna dock förhållandevis små. I varje fall ligger socialdemokraterna och mittenpartierna så nära varandra, att enighet dem emellan borde ha legat inom möjligheternas gräns. Men socialdemokraterna var inte beredda ait diskutera det första av de fyra år som man hade tänkt sig att en överenskommelse skulle omfatta. För nästa budgetår sade man att man i samband med budgetarbetet hade bundit sig för hur stora kostnaderna på försvarshuvudtiteln skulle vara. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att socialdemokraterna är ointresserade av en gemensam linje. Hade de eftersträvat en överenskommelse med mittenpartierna, hade de naturligtvis inte handlat så som de nu gjort. Jag beklagar den avvisande attityden från socialdemokraternas sida. Det är risk för att resultatet blir att utlandet får det intrycket att oenigheten är större än den i verkligheten är — och detta alldeles i onödan. Såsom ett sammanfattande omdöme om budgeten och den av regeringen föreslagna ekonomiska politik som bör föras vill jag säga, att hela uppläggningen bär vittnesbörd om regeringens villrådighet och oförmåga att ta verkliga initiativ. Slutligen vill jag, herr talman, till viss del av artighet mot hans excellens statsministern, som ofta och i synnerhet under valårens remissdebatter brukar ägna denna fråga stor uppmärksamhet, tala något om vad som kommer att ske i höst. Statsministern har många gånger påpekat att svenska folket så långt det är möjligt bör få reda på vad som kan tänkas ske i olika politiska situationer och det gäller inte minst i regeringsfrågan. Svenska folket blev ju redan under förra året med stor intensitet meddelat, att år 1968 är ett betydelsefullt år ur politisk synvinkel, därför att val då skall företagas till riksdagens andra kammare. Med hänsyn till de stora förändringar som skedde vid det senaste valet år 1966 är spekulationerna om hur valet skall utfalla mycket livliga. Om tendensen blir densamma som vid 1966 års val, lär det inte bli lätt för socialdemokraterna att regera ensamma. Jag tar upp dessa problem därför att statsministern valår efter valår alltid har varit så intresserad av att diskutera regeringsfrågan. Även om förutsättningarna nu är mycket förändrade, förmodar jag att hans excellens statsministern även i år är intresserad av att syssla med sin gamla hobby, regeringsfrågan. Statsministerns ständiga oro har gällt huruvida de tre borgerliga partierna skall kunna bli så eniga i sin politik att en annan regering än den nuvarande eventuellt kan bildas. Nu uppställer sig emellertid också ett annat problem, nämligen om socialdemokraterna inte ensamma får majoritet mot de tre icke socialistiska partierna. Skall socialdekomraterna då regera med kommunisternas hjälp, eller hur skall det egentligen ordnas? Det måste vara av värde för väljarna, vilket statsministern vid många tillfällen har påpekat, att också få veta hur nära släktskapen är mellan de båda socialistiska partierna i vårt land, socialdemokraterna och kommunisterna. Är socialdemokrater och kommunister i vårt land kusiner, är de bara sysslingar eller är de något annat? Vad skulle situationen bli, om det blev ett valutslag, som gav en annan maktbalans än dagens? Herr talman! Riksdagen går nu att behandla budgetens oändligt många större och mindre poster och förslag. Oppositionen anklagas ibland när den kritiserar regeringen för att den inte kommer med ett fullständigt alternativ till budget. Det är dock inte möjligt att på de femton dagar som motionstiden omfattar åstadkomma förslag till de genomgripande förändringar som verkligen skulle behövas, utan oppositionen får nöja sig med att försöka föreslå rättelser på de punkter där man anser det mest angeläget. Vad som enligt vår uppfattning är felaktigt i budgeten har ju enligt vår mening påverkats av dels en felaktig politik från regeringens sida och dels av en felaktig planläggning under budgetarbetet, som för regeringens del har pågått under åtskilliga månader. Herr talman! Jag ber att få yrka på remiss av Kungl. Maj:ts propositioner nr 1 och 2 till vederbörande utskott.